Herr talman! Finansutskottets betänkande FiU3, utgiftsområde 25, handlar om statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i systemet för kommunalekonomisk utjämning, vilket utgör den största delen av utgiftsområdet. I betänkandet tar riksdagen ställning till de mål som regeringen har satt upp för att skapa goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting som bidrar till en effektiv kommunal verksamhet med hög kvalitet. Även bidrag för utjämning av LSS-kostnader och finansiering av två ideella föreningar på det kommunalekonomiska området återfinns inom utgiftsområdet. De totala anslagen för området uppgår 2009 till drygt 67 miljarder kronor. Herr talman! I betänkandet finns tre reservationer från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt tre särskilda yttranden från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Herr talman! Fredagen den 12 december var jag med på en samling med flera av kommunstyrelseordförandena och representanter för landstinget i Värmland. Vi gick igenom läget för dessa kommuner och för landstinget. Det var ingen munter tillställning. Jag ska ge några exempel. I Arvika kommun är över 1 000 personer i fordonsindustrin varslade. De flesta varslen övergår nu i rena uppsägningar. Av de varslade är det över 200 unga metallare som inte är med i a-kassan. De är nu tvingade att gå till kommunen för att söka socialbidrag. I Storfors kommun är man tvungen att höja kommunalskatten, inte för att höja kvaliteten på kommunala välfärdstjänster utan för att rädda den verksamhet som man bedriver i dag. Kommun efter kommun redovisade hur fler och fler kommuninvånare nu tvingas söka socialbidrag för att klara sig. Nära nog samtliga kommuner rapporterade att de kommer att säga upp personal under år 2009. Landstinget i Värmland höjer landstingsskatten. Trots det är de tvungna att minska personalstyrkan med 400 anställda. Det besked jag fick med mig efter den här träffen var att den borgerliga regeringen måste lämna ett tydligt besked om hur det blir med statsbidragen för år 2010. Om det inte kommer ett positivt besked kommer fler och fler kommuner och landsting att tvingas minska sin personalstyrka för att klara ekonomin. Herr talman! I dag talar inte bara vi socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om nödvändigheten av mer ekonomiska resurser till kommuner och landsting. Expert efter expert har talat om nödvändigheten av att kommuner och landsting får ekonomiskt tillskott för att klara och inte förvärra den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Herr talman! Den 19 november ställde sig majoriteten i riksdagen bakom regeringens budgetförslag för år 2009. Det innebär att vårt förslag har fallit och att vi inte kan yrka bifall till det. Socialdemokraternas förslag för kommuner och landsting är 5 miljarder mer år 2009 och 5 miljarder mer år 2010 än regeringens förslag. Vi socialdemokrater ser med stor oro på kommunernas ekonomiska utveckling. När kommunernas ekonomi försämras vet vi att det går ut över välfärden som skola, vård och omsorg. Det drabbar alltså barn, unga och gamla. Den borgerliga regeringen bär just nu ett stort ansvar för den försvagade ekonomin i kommuner och landsting. Genom att man har prioriterat stora skattesänkningar framför välfärd står nu kommunerna sämre rustade för konjunkturnedgången än vad de annars hade gjort. Nedskärningar i a-kassan innebär att fler och fler personer måste söka socialbidrag, som jag tidigare nämnde. Det gäller också alla dem som nu utförsäkras från sjukpenning och aktivitets och sjukersättning. Trots att dessa kostnader drabbar kommunerna är det kanske ändå inte det som är värst. Det värsta är att enskilda individer nu drabbas och får se sin ekonomi slås i spillror. Herr talman! Jag ska gå över till att nämna några förslag ur den socialdemokratiska motionen. Vi vill satsa medel på bättre kvalitet och tillgänglighet i sjukvården. Vi vill förstärka personalens kompetens inom äldreomsorgen. Vi vill satsa på lärlingsutbildning och sommarjobb för ungdomar. Vi avsätter medel för en solidaritetsbonus för de kommuner som har tagit emot flyktingar i eget boende. Ett kvalitetsprogram för grundskolan bör genomföras och vi bör ha fler platser i komvux. Klimatinvesteringsprogrammet bör fortsätta. Herr talman! Vi föreslår en allmän förskola för alla treåringar. Den ska vara avgiftsfri tre timmar per dag. För att hjälpa barnen till en bra skolstart föreslår vi socialdemokrater 200 miljoner till mer personal i förskolan. Vi föreslår också 50 miljoner i statsbidrag för särskilda insatser i kommuner och landsting vid till exempel naturkatastrofer. Vi satsar också på upprustning av miljonprogrammens bostäder för ungdomar och äldre. Herr talman! När vi nu ser att arbetslösheten ökar dramatiskt kommer vi socialdemokrater, förutom vårt budgetförslag och vårt stimulanspaket, som innehåller mer pengar till kommunsektorn, att följa utvecklingen väldigt noga. Vi socialdemokrater kommer inte att tveka att ge ytterligare resurser till kommunsektorn. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har skrivit ett brev till finansministern. De skriver: De tysta varslen börjar nu verkställas bland Sveriges kommuner och lansting. Det vill säga att anställda som inte har fast anställning exempelvis i äldreomsorg, förskola eller skola, inte får sina kontrakt förlängda. "Orsaken är bland annat", skriver de, "den frysning av statsbidragen till kommuner och landsting för 2009 som regeringen föreslagit. Regeringen har heller inte uttalat några ambitioner för en uppräkning av statsbidragen 2010." Den självklara frågan till de borgerliga ledamöterna i finansutskottet blir: Vilket besked ska ni lämna till kommunal och landstingspolitikerna? Ni har chansen att lämna ett besked i dag. Jag citerar vidare ur SKL:s brev: "Konjunkturavmattningen visar sig nu i de budgetar för 2009 som kommuner och landsting fattar beslut om." Enligt den ekonomiska rapport SKL presenterade i oktober kommer hälften av landstingen att tvingas minska sin verksamhet för att klara balanskravet nästa år. Uppskattningsvis beräknar ett 60-tal kommuner och hälften av landstingen att de redan i år får underskott och har således ett mycket besvärligt utgångsläge inför 2009. I sitt brev vill SKL ha ett tillskott på ytterligare 3 miljarder för 2009 och 8 miljarder för 2010. De vill att tillskottet ska vara varaktigt om det ska få effekt i form av fler jobb. Som tidigare kommunstyrelseordförande vet man vad sämre ekonomi för kommuner och landsting innebär i form av försämringar i välfärden. Det drabbar barnen i skolan, det drabbar dem i vården och det drabbar de äldre i äldreomsorgen. Frågan blir, återigen: Kommer ni borgerliga ledamöter att ge SKL ett klart besked om vad som ska gälla för kommuner och landsting 2010? Om ni är tysta kommer ni att späda på lågkonjunkturen och vi missar massor av arbetstillfällen inom offentlig sektor. Det finns de som menar att det kan röra sig om över 20 000 jobb i offentlig sektor. I morse kunde vi på nyheterna höra att tusen personer riskerar att sägas upp vid Karolinska sjukhuset. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till vår reservation nr 1 och reservation nr 3. Dessutom hoppas jag att de borgerliga ledamöterna läser vårt särskilda yttrande som vi socialdemokrater lämnat i detta betänkande så att de får idéer och kraft för att kunna hjälpa kommuner och landsting.

Herr talman! Vi går nu in i årets sista debatter, men för mig är det här min allra första debatt som ledamot i finansutskottet. Jag har följt och följer finansoron med alla varsel och situationen i kommuner och landsting. Det är nyheter som inte kan ha undgått någon, inte heller dem som inte sitter i finansutskottet. Döm därför om min förvåning, herr talman, när jag läste betänkandet då jag skulle förbereda mig för denna min första debatt som ledamot i finansutskottet. Betänkandet inleds med politikens allmänna inriktning. Det står: "Regeringen anför i budgetpropositionen att den ekonomiska situationen för kommunsektorn som helhet har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Under 2005-2007 har kommunerna och landstingen sammantaget redovisat ett resultat före extraordinära poster på mellan 13 och 15 miljarder kronor.

Herr talman! Sverige står i dag inför flera stora utmaningar. Det gäller inte minst kommuner och landsting, som i och med finanskrisen och den stundande lågkonjunkturen kommer att stå inför större utmaningar än kanske någonsin tidigare. När industrins orderingångar minskar kan man minska arbetstiden eller varsla sina anställda. Inom kommuner och landsting har man inte alls den möjligheten på samma sätt, därför att orderingångarna, det vill säga det som måste göras i kommuner och landsting, kommer att vara minst lika stora nästa år som i år. Behoven inom förskolor, skolor, äldreomsorg och handikappomsorg kommer att vara minst lika stora nästa år som i år. Den ekonomiska krisen, som bidrar till minskade skatteinkomster, riskerar att leda till att kommuner och landsting kommer att försöka spara genom att minska på personalen. Detta kommer inte att bli lyckosamt, bland annat därför att kommunerna redan i dag har oerhört slimmade organisationer. Skulle kommuner och landsting minska sin personal skulle det leda till försämrad sjukvård, försämrade skolor och förskolor och försämrad äldreomsorg. Tyvärr har det flaggats för detta på flera håll. Kommuner och landsting är inte i samma situation som 1990. Ytterligare besparingar på personalen kommer att leda till färre händer i vården, vilket betyder sämre vård och omsorg. Detta menar vi måste förhindras. Ska man lyckas med detta måste staten ge kommunerna resurser, så att de kan bibehålla och helst fortsätta utveckla en hög kvalitet inom verksamheter som har betydelse för våra barn, gamla, sjuka och funktionshindrade. Vi har därför i en motion till riksdagen med anledning av den snabbt försämrade konjunkturutvecklingen föreslagit stimulansåtgärder som innebär att ytterligare 5 miljarder kronor tillförs till kommuner och landsting för att möta de här utmaningarna. I en ekonomisk kris är det viktigt att bibehålla grunderna för våra samhällsfunktioner men också fortsätta processer som utvecklar den viktiga kommun och landstingssektorn. Dit hör en fortsatt satsning på ökad kvalitet, valfrihet och mångfald i de offentligt finansierade välfärdstjänsterna. Vi hoppas att arbetet med ökad jämställdhet fortsätter i kommunerna och att kulturen får resurser till den viktiga plats den har för betydelsen av människors välbefinnande, vilket kanske är ännu mer viktigt i kristider. Vi hoppas också att landstingens arbete med att bygga ut den klimatsmarta kollektivtrafiken fortsätter. Vi vill se ökade satsningar på modersmålsundervisning och på ett solidariskt ansvarstagande för flyktingmottagning i kommunerna. Därför tillför vi ekonomiska medel till detta. Vi anser också att det behövs en storsatsning på fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, folkhögskolor och olika yrkesskolor. Det finns flera inslag i den nya regeringens politik som vi kan sympatisera med. Dit hör den uttalade viljan att satsa på fler jobb, förbättrade villkor för företagande, minskat utanförskap och ökad valfrihet i utbudet av välfärdstjänster. Vi stöder också att arbetsmarknadspolitiken ses över för att skapa större frihet för individen och att fler aktörer släpps in som arrangörer och arbetsmarknadsåtgärder. Det vi har reagerat på och kommer att fortsätta att reagera på är förslag som går ut över de sämst ställda i samhället, till exempel försämringar av ersättningsnivåerna i a-kassan. Vi ser också en oroande ökning av antalet utförsäkrade människor, vilket kommer att ge kommunerna ytterligare ökade kostnader nästa år. Vi har också ett pågående och växande problem med människor som inte får sin privatekonomi att gå ihop i dag. Den gruppen består av runt 500 000 människor, men kan bli mycket större framöver i takt med den tilltagande konjunkturnedgången. Vi vill också se ett ökat samarbete mellan sociala myndigheter och fastighetsägare, så att vräkningar av äldre och barnfamiljer kan undvikas. Det finns som sagt mycket saker som kommuner och landsting har att bibehålla, utveckla och förbättra. Herr talman! I den kris som vi nu ser, där kommuner och landsting har en viktig roll att spela för att motverka de negativa konsekvenserna för människor som är i behov av hjälp, är det viktigt att riksdagen förstår och vågar fatta de beslut som krävs för att underlätta för kommuner och landsting i deras uppdrag, så att de kan motverka de negativa konsekvenser som konjunkturavmattningen ger som resultat. Riksdagen har under hösten fattat en rad viktiga beslut för att smörja näringsliv och finansiella system. Vi har med en viss stolthet talat om att vi minsann har tagit lärdom av 90-talskrisen. Nu menar vi att det är dags att visa att vi också har tagit lärdom av 90-talskrisen när det gäller kommuner och landsting, de som har ansvaret för samhällets viktigaste verksamheter, våra barn, ungdomar, äldre och sjuka och de med olika funktionshinder. Det är dags, anser vi i Miljöpartiet, att visa att vi tagit lärdom av 90-talskrisen också på samhällets mjuka områden och börja smörja även dessa verksamheter. Därför föreslår vi att 5 miljarder satsas på kommuner och landsting 2009 och ytterligare 7 miljarder 2010. Herr talman! Det är dags att riksdagen visar viljan och att man vågar ta ansvar också för samhällets mjuka verksamheter i kommuner och landsting. Allt annat kommer att ge oerhörda konsekvenser, också för vårt näringsliv, som förutsätter att samhällsfunktionerna fungerar. Jag tänkte berätta en historia om en helt ung man som inte var speciellt rik. Han hade inte råd att köpa några nya kläder, utan var tvungen att laga dem han hade. Han hade mat för dagen, men inte så mycket mer. Men han hade drömmar - drömmar om att få köpa sig fina kläder, drömmar om att ha tillräckligt mycket pengar för att kunna resa dit han ville resa, vilket var rätt långt bort från Sverige. Så en dag när han var på väg hem träffade han en främling som gav honom en börs. I börsen låg ett guldmynt. Det som var så speciellt med den här börsen var att när man plockade ur guldmyntet hoppade det genast in ett till. Men det förutsatte att man inte köpte någonting för pengarna. Den unge mannan tänkte att det här var precis vad han behövde ha. Han sprang hem, började plocka ur börsen och fick bara mer och mer pengar. Han visste att han inte kunde köpa sig någonting för pengarna. Men när han fått tillräckligt mycket skulle han göra det. Då skulle han få sina drömmar uppfyllda. Då skulle han resa, köpa sig fina kläder och få ett bra liv. Men han kunde inte göra detta. Han fortsatte hela livet att plocka av guldpengarna. När han dog hade han sina gamla vanliga slitna kläder på sig. Han bodde i sitt gamla slitna hus och hade inte unnat sig att resa någonstans i världen. Det sedelärande med det här är att det är jättebra att ha pengar på kistbotten, men att man någon gång också ska använda dem. Man bör använda dem och ta möjligheten att göra det. Vi menar att det i dag är dags för statskassan att börja använda pengarna för det som är oerhört viktigt. Det som är absolut viktigt i dag är att se till att våra fungerande kommuner och landsting får fungera också under de närmaste kristiderna, så att vi på bästa sätt kan komma framåt och utåt till nästa högkonjunktur med ny framtidstro. Det är oerhört viktigt. Herr talman! Jag avslutar mitt anförande och tackar för de trevliga månader i riksdagen som jag varit med om under den här hösten. Jag önskar en god och vilsam jul till riksdagens alla ledamöter.

Herr talman! Alliansens budget, om vi nu ska uppehålla oss vid det förslag vi ska tala om i dag, förstärker kommunernas ekonomi med 6,5 miljard per år i snitt de närmaste tre åren. Det är inte i form av uppräknade statsbidrag. Det är i form av sänkta kostnader genom sänkta arbetsgivaravgifter, som är sänkta för alla, och särskilt sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar under 26 år, som betyder ytterligare 2,5 miljarder. När fastighetsskatten blir en kommunal avgift kommer det att betyda ytterligare 2 miljarder om året. Det betyder att kommunernas ekonomi förstärks betydligt under de närmaste tre åren. Alliansens satsar också på välfärdstjänster. Jag tycker att det är viktigt att vi lyfter fram vad som föreslås. Sjukvårdsmiljarden till rehabilitering går till ett område som har varit eftersatt och som landstingen inte över huvud taget har ägnat sig åt. Äntligen sker någonting här. Det avsätts 1 miljard för sjukskrivningsfrågorna och ytterligare 1 miljard för att minska köerna. Det har aldrig varit något riktigt tryck bakom den frågan förrän nu när alliansen sitter vid makten. Barnomsorgen utvecklas. Valfriheten i barnomsorgen utökas nu ytterligare genom barnomsorgspeng. Från och med år 2010 blir det allmän förskola för alla treåringar, och kommunerna ersätts med 440 miljoner på årsbasis. Förskollärare och barnskötare ska ges vidareutveckling och kompetensutveckling. Alliansregeringen har redan gett förutsättningar för bättre reda i klassrummen och bättre kunskaper. Nu går man vidare genom fortsatt vidareutbildning av lärare genom Lärarlyftet. Det handlar om satsning på basfärdigheter och nationella prov bland annat med inriktning på naturvetenskapliga ämnen. Äntligen ser alliansen till att skolan blir den framtidssatsning den ska vara. Även de små pojkarna längst bak i klassrummet ska få de kunskaper de behöver inför framtiden. Valfrihet, konkurrens och jämförelser ger kvalitet och effektivitet. Alliansen bidrar till uppföljning av redovisning och jämförelser för verksamheter inom vård, omsorg och skola så att de ska kunna lära av varandra och tjänsterna uppnå den allra bästa möjliga kvaliteten. Kommunerna och deras tjänster är nämligen mycket olika. Inte bara kvaliteten utan också resultaten skiljer sig mycket åt. Den som har höga kostnader behöver inte ha högre kvalitet, och den som har låga kostnader har inte säkert lägre kvalitet. Det skriver SKL. Avgörande för kommunernas inkomster är emellertid hur många som arbetar. Allt annat lika har regeringens jobbpolitik fungerat. Bedömningarna skiljer i hur många arbeten det rör sig om. Men på sikt handlar det om 60 000-70 000 fler jobb. Detta är en varaktig ökning som gäller både i hög och lågkonjunktur. Tack vare en sådan politik har nu kommunerna kunnat satsa och kommer också i framtiden jämfört med andra budgetförslag att kunna genomföra viktiga välfärdssatsningar genom att få in mer skatt. Oppositionens olika förslag spretar åt olika håll. V vill anställa 45 000 till. S har lite svårt att få ihop sin räkning och anser tydligen att det har en högre ram med 10 miljarder. Det är egentligen bara en ersättning för fastighetsskatten som de återför till en statlig skatt. Framför allt tar oppositionens förslag tillbaka regeringens jobbavdrag på olika sätt. Det innebär rejäla skatteökningar för alla som arbetar i kommuner och landsting. Med Vänsterns förslag blir det en skatteökning redan när man har 17 000 kronor i lön, och med Socialdemokraternas förslag blir det en höjning från 19 000 kronor i lön. Jobbavdraget med 1 000 kronor mer kvar i plånboken varje månad har betytt mer än löneökningarna.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

Herr talman! Man kan undra hur det går för de små pojkar som sitter längst bak i klassrummet som Anna Lilliehöök talade om. Jag vill nog påstå att de med er politik hamnar ännu längre bak i klassrummet. Såsom det rapporteras i dag från kommuner kommer klassernas storlek att öka. När vi socialdemokrater redan i början av hösten sade att den borgerliga budgeten var överspelad sade ni, Anna Lilliehöök, att det var ett superpaket och att det räcker: Vi kommer inte att lägga fram något mer, utan det räcker. När vi sade att det behövdes ytterligare stimulansåtgärder sade ni: Vi har ett superpaket, det räcker. Sedan insåg ni att också ni behövde lägga fram ett stimulanspaket. Vi säger nu samlat i oppositionen: Det behövs mer pengar till kommuner och landsting. Min fråga är: Kommer ni att höja anslagen till kommuner och landsting och öka statsbidragen för 2010? Du kan ge ett klart besked i dag.
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Det är inte 2010 års budget som vi diskuterar här i dag. Det är också regeringen som lägger fram de förslagen. Det är inte jag som gör det här i talarstolen. Kommunernas ekonomi har varit väldigt expansiv. Det har möjliggjorts genom höga skatteintäkter. Kommunernas verksamhet har ökat med kanske 5 eller 6 procent om året. Antalet årsarbetare har ökat med 10 000 och antalet anställda med ännu fler. I högkonjunkturen har det betytt att det har varit ganska svårt att hitta anställda. Det har blivit många deltider. Det kan vara möjligt nu när en kommun vill vara försiktig att man kommer att ändra personalstrukturen. Det kan vara möjligt. Samtidigt ska vi veta att intäkterna för kommunerna fortsätter att öka. Det är inte så att de minskar som det låter här. Skatteintäkterna ökar fortfarande med 2-3 procent om året. Förutom med de tillskott i budgeten som jag har redogjort för här betyder det ett väsentligt tillskott i budgeten för kommunerna under 2009 och också 2010.
Herr talman! Det är helt riktigt att vi i dag inte talar om budgeten för 2010. Men när ni själva var i opposition sade ni alltid att det är väldigt viktigt att kommunerna får långsiktiga spelregler. Det gör att man kan planera för kommunernas och landstingens verksamhet. Får man inte i dag besked om år 2010 inträffar just det som vi har talat om från oppositionen. Det finns de som talar om att 20 000 jobb försvinner i den offentliga sektorn. Vi vill inte att det ska vara mer resurser till kommunerna för kommunalrådens skull eller för landstingsrådens skull utan för de enskilda människorna som behöver vård, omsorg och barnomsorg.
Herr talman! När det gäller den fortsatta utvecklingen innebär alla de utvecklingsprojekt som jag har gått igenom en bättre skola. Jag vill fråga: Tycker inte även Socialdemokraterna att det är bra att vi äntligen satsar på en kunskapsskola som gör att fler går ut med fullständiga betyg och kan gå vidare? Kvalitet i verksamheten betyder att färre patienter behöver stå och vänta i kö. Det handlar om att sätta verklighet bakom de orden. Även Socialdemokraterna sätter av pengar till detta. Är det inte det som är det viktiga - att verksamheterna fokuserar, effektiviserar och blir bättre? Som jag sade är det också ytterligt stor skillnad mellan kommunerna. Det är inte alls säkert att det ska vara några generella tillskott till alla. Det är väldigt stor skillnad. Det är 60 stycken som sannolikt kommer att gå med underskott. Jag tycker att vi ska hålla alla dörrar öppna, för vi vet att det kommer tuffa tider nu. Naturligtvis måste man följa kommunernas ekonomi noga; det har också finansministern sagt. Men det kan vara ett slöseri att just nu sätta upp generella bidrag och ge pengar till alla i stället för bara till de kommuner som visar sig behöva förbättra sin planering och hålla i ekonomin lite bättre. Det har vi inte råd med i dessa tider, utan nu gäller det att hålla i slantarna.

Herr talman! Det tidigare replikskiftet och även anförandet visar tydligt att det är kartan som gäller och inte verkligheten. Jag har knappast uppmärksammat något värre när det gäller att blunda för vad som händer. Nu blev det tydligt i replikskiftet att signalen till kommuner och landsting från Anna Lilliehöök från Moderaterna är att de behöver säga upp personal i kommuner. Det är tydligen att slösa bort pengar att satsa på att behålla jobben. Signalen är att det går jättebra att förbättra kvaliteten inom vård, omsorg och rehabilitering samtidigt som man kan skära ned på personalen. Det är ju en bra signal till Karolinska, som nu ska säga upp 1 000 personer. Ni säger: Ni får pengar till rehabilitering, och ni kan förstärka kvaliteten för ni har varit för slösaktiga! Det finns all anledning att skära ned på personal. Det är inte Vänsterpartiets syn på arbetarna i den offentliga sektorn att det finns en marginal att dra ned, att detta är att slösa bort pengar och att man kan höja kvaliteten. Det går inte att blunda, så jag är övertygad om att även Anna Lilliehöök kommer att stå här i kammaren i början av året och helt plötsligt försvara det som finansministern kommer att vara tvungen att gå ut och säga, nämligen att vi måste öka de generella statsbidragen till kommuner och landsting. Då kommer jag åtminstone att vara glad över att vi har kunnat säga det här i dag. Men det finns all anledning att vara orolig över det som Anna Lilliehöök säger om att det går att spara om man har varit för slösaktig.
Herr talman! Det är särskilt viktigt att man fortsätter att arbeta med effektivitet och bättre verksamhet i dagens läge när vi kommer att gå mot en kärvare ekonomi. Ordning och reda i ekonomin är förvisso viktigt, inte minst när det gäller våra kommuner. Jag menar att det faktiskt är ganska stor skillnad mellan olika kommuner när det gäller hur ekonomin sköts. Jag är helt säker på att det går att vidareutveckla verksamheten och göra den mer effektiv och även förbättra tjänsterna. Jag tror att det är den viktigaste vägen att gå för att säkra både kommunernas tjänster och ekonomi. Då kanske svaret inte är generella bidrag utan något annat. Det är absolut viktigt att vi följer kommunernas ekonomi; det har finansministern sagt. Och visst kommer de bistra tiderna att nå också kommunerna. Det är självklart. Då måste vi ha handlingsberedskap. Men det har vi bara om vi håller i pengarna, agerar försiktigt, tar steg för steg och inte rusar in med en massa snabba förslag. Det kommer att vara tillräckligt tufft ändå under det närmaste året.
Herr talman! Uppenbarligen finns det stora skillnader i synen bland moderater i den här frågan. Jag behöver inte ens argumentera utifrån Vänsterpartiets budget eller förslag. Det är tydligt i det brev från SKL som Anders Knape hade skrivit under att orsaken bland annat är den frysning av statsbidragen till kommuner och landsting som regeringen har genomfört. Sedan lägger man vissa potter och säger att man förstärker kvaliteten. Det lyfter även Sveriges Kommuner och Landsting upp. Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i ett brev som en moderat, en centerpartist och en socialdemokrat har skrivit under hur situationen ser ut mot den här bakgrunden. Det är upp till 20 000 tjänster som det minskade skatteunderlaget handlar om. De säger att de är djupt oroade för att kommuner och landsting nu tvingas skära i välfärden eller höja skatterna. Ni sänker skatterna på den statliga nivån. Kommuner och landsting blir tvungna att höja skatterna för att i så fall kunna klara välfärden. Men uppenbarligen har man från Moderaterna i finansutskottet fortfarande inte insett det här. Ni säger att det går att förbättra kvaliteten, göra viktiga satsningar, se till att barnen i skolan kommer att få kunskaper och inte gå ut utan godkända betyg och att man kommer att kunna förbättra i vården över huvud taget. Men de som styr kommuner och landsting och Anna Lilliehööks partikamrat säger att man kommer att bli tvungen att skära i välfärden. Och det tror jag är närmare sanningen.
Herr talman! Det har som sagt varit mycket goda år. Det kommer att bromsa upp, och skatteintäkterna kommer inte att öka med mer än 2-3 procent. Tillväxten kommer att bromsa upp. Vi kommer säkert att se många kommuner som kommer att försöka parera sämre tider. Om detta sker i alltför stor utsträckning ska man givetvis följa upp det. Vissa kommuner har god långsiktig planering. De har samlat i ladorna under de goda åren, gjort stora investeringar och satt av till pensionerna så att de kan klara en nedgång i intäkterna ganska väl. Sedan finns det andra som har levt med mycket små marginaler och kanske inte har hållit i kostnaderna på samma sätt. De kommer kanske att göra inbromsningar. Vi ser inte det än, men vi kanske kommer att se det under nästa år. Som jag säger kommer det att bli ett kärvt år, och regeringen följer det här noga. Låt oss se till att vi gör de riktiga sakerna - de saker som behövs i det här läget! Vi har inte råd att göra fel saker och att låta bli att arbeta för effektivitet, bättre planering av utgifterna och hur man agerar i kommunerna.

Herr talman! Jag har läst i tidningen att i snitt har varje svenskt hushåll 80 000 kronor på banken. "I snitt" betyder inte varje svensk, utan när man tar fram sådana siffror har man tyvärr också räknat med miljardärerna i Sverige. Många människor har tyvärr inte de buffertar som Anna Lilliehöök hoppas på att man ska ha. Det är naturligtvis viktigt att man försöker arbeta vidare på att människor ska ha en buffert, men nu är vi i en lågkonjunktur och människor har inte det. Oavsett om de har stora eller små inkomster lever många människor på marginalerna. Det man sparar till pensionen kan man tyvärr inte ta ut när man behöver det. De pengarna har man låst in till dess att man fyller 55, 60 eller 65. Riksdagen, Riksgälden, Riksbanken och finansutskottet har kommit svenska banker till hjälp och undsättning. Tror inte Anna Lilliehöök som jag, att väldigt många människor anser att riksdagen rimligtvis borde tycka att kommunernas och landstingens ekonomi är lika angelägen? Väldigt många äldre, barn, sjuka eller ungdomar finns i deras verksamheter. Tror inte Anna Lilliehöök att många människor anser att det här är en minst lika viktig verksamhet för riksdagen att hjälpa till med och få att fungera?
Herr talman! Jo, naturligtvis. Jag har försökt att redogöra för att alliansen har prioriterat ett antal åtgärder i sin budget som kommer att ge väsentliga tillskott till kommunernas ekonomi. Dessutom läggs ett antal förslag fram i budgeten som gör att välfärdstjänsterna inom sjukvården, skolan och omsorgen kommer att förbättras och få betydliga tillskott. Det sker kanske inte just inom det utgiftsområde som vi talar om i dag, utan det kommer i andra delar av budgeten. Det är väldigt viktigt att vi ser till att de välfärdstjänster som utförs i kommuner och landsting ges utrymme, att de har kvalitet, att det går att få tjänsterna utförda, att det går att komma till vårdcentralen och att det går att komma till sjukhuset för att få sin behandling. Allt detta är åtgärder som ingår i de förslag som vi tar ställning till i dag.
Herr talman! Det är egentligen lite märkligt att alliansen fortfarande framhärdar i att verkligheten är mycket ljusare än vad den är. Det inte främst vi miljöpartister eller socialdemokrater och vänsterpartister som anser detta, utan det är en väldig massa chefsekonomer på våra stora banker som säger det. De säger att regeringens bild förändras lite sakta, några månader efter alla andras. Jag tror att regeringen skulle vinna på att försöka komma i kapp verkligheten och vara mer aktiv och offensiv när det gäller det som behöver göras med anledning av den finansiella krisen. Verksamheten i kommuner och landsting ligger väldigt många människor varmt om hjärtat. Man vill att den ska fungera. Det är oerhört viktigt att man visar att man är beredd att satsa mer resurser när det är så krisartat runt om i övriga delar av samhället. Det här är verksamheter som måste fungera. Jag är rätt övertygad om att många människor förväntar sig att vi i riksdagen ska fatta sådana beslut som underlättar verksamheterna i kommuner och landsting på bästa möjliga sätt. Som flera har tagit upp handlar det om de mjuka verksamheterna. De borde rimligtvis vara minst lika viktiga, om inte viktigare, som andra verksamheter i samhället. Det handlar om våra barn, våra unga, de sjuka, de funktionshindrade och de äldre.
Herr talman! Jag vill påminna om den politik som alliansregeringen har fört under två års tid. Den har gett många fler jobb och färre i utanförskap. Den har betytt att kommunerna har fått mycket mer pengar och kunnat expandera verksamheten med ca 5-6 procent per år. Det är den politiken som också i fortsättningen lägger grunden för att kommunerna ska få skatteintäkter och många i arbete. Varje år i denna debatt har olyckskorpar sagt att nu kommer kommunerna att få det mycket sämre och att behoven av socialbidrag kommer att öka. Denna gång kommer det att bli så. Behovet av socialbidrag kommer att öka, men det har inte gjort det än. Kommunerna ligger ganska långt efter utvecklingen inom till exempel industrin. Vi hoppas alla att de väldigt omfattande åtgärder som vi har vidtagit under hösten, bland annat på finansmarknaden och för industrin, ska stabilisera, men det vet vi inte. Därför menar jag att det är viktigt att vi tittar på detta mycket nyanserat och följer utvecklingen. Vi måste vänta, följa och se vilka åtgärder som är de rätta i ett visst ögonblick. Det är inte som vanliga år i år. Det går inte att veta exakt hur man ska planera för 2010. Låt oss nu bedöma och följa situationen, som finansministern har sagt. Även statsministern har betonat att vi måste följa utvecklingen i kommunerna. Vi har faktiskt inte sett att det har drabbat kommunerna ännu. Det kommer säkert, och det måste vi följa.

Herr talman! Oron i kommuner och landsting över effekten av den finansiella krisen och lågkonjunkturen är stor. Men trots oron finns det en tilltro inför framtiden då regeringen på punkt efter punkt agerat aktivt i och inför krisen. Herr talman! Oppositionens inlägg här i dag kräver en beskrivning, och kanske något av en repetition, av den verklighet vi har. Det är en helhet vi har att ta ställning till. Man kan inte bara specifikt titta på den kommunala delen, utan samhällsbilden i övrigt påverkar även den våra kommuner och landsting. Vi kan konstatera att vi i dag har den starkaste budgeten på decennier. Vi har en investeringsbudget som innehåller 32 nya friska miljarder från årsskiftet. Vi har infört ett jobbskatteavdrag som införs i tre steg och som frigör en enorm köpkraft för enskilda människor ute i våra kommuner. I mitt lilla hemlän innebär det 1 600 miljoner kronor i västmanlänningarnas fickor. Privata företag, kommuner och landsting har genom sänkta arbetsgivaravgifter fått en förstärkt ekonomi. Kommunerna får dessutom ett ekonomiskt utfall av fastighetsskattens ökning. Till det kommer det stimulanspaket på 8,3 miljarder kronor som bland annat innehåller ROT-avdrag. Utöver detta kommer stimulanspaket riktat till bilindustrin på i storleksordningen 28 miljarder. Trots lågkonjunktur och finanskris har vi de bästa förutsättningar vi kan tänka oss för att klara krisen på ett hyggligt sätt. Men jag vill ändå betona att trots de här betydelsefulla insatserna är det viktigt att förstå att det väntar svårigheter framöver. Herr talman! Sedan alliansregeringen övertog regeringsmakten från Socialdemokraterna har 185 000 fler människor fått arbete. Det är en radikal omsvängning som skett från det socialdemokratiska samhället, där 140 personer om dagen pensionerades ut från arbetsmarknaden, till det samhälle vi har i dag som visar att alla behövs. I en lågkonjunktur sjunker givetvis antalet nyanmälda lediga jobb. Från toppen 2007 med 70 000 nyanmälda jobb på Arbetsförmedlingen har det sjunkit till 50 000 i augusti i år, och för någon vecka sedan var det drygt 31 000. Den fallande kurvan beskriver en del av problemet. Samtidigt kan vi konstatera att vi har varsel i storleksordningen 40 000 jobb. Nu jämför många den här krisen med krisen under 90-talet. Jag var då ansvarig i mitt hemlandsting, och jag vet vad det innebar och vilka stålbad man fick gå igenom på gott och ont. Men när man jämför med 90-talet ska man ha klart för sig att vi i dag har 185 000 fler i arbete än när Socialdemokraterna hade regeringsansvaret. Då, i mitten av 90-talet, var 550 000 personer utan jobb. I den här krisen beräknar Arbetsförmedlingen att botten kommer att nås 2009-2010 då 145 000 människor beräknas vara utan jobb. Det är alltså ett beräknat utfall som är en fjärdedel av utfallet i krisen under 90-talet. Trots detta är det naturligtvis inte acceptabelt. Allt måste göras för att mildra krisen, och det görs också. Vi kan konstatera att om vi skulle hamna på de nivåer som Arbetsförmedlingen säger är sysselsättningsgraden betydligt högre än de nivåer som Socialdemokraterna kunde åstadkomma under högkonjunktur. Herr talman! Den här redovisningen är givetvis ingen ursäkt utan en saklig förklaring om den situation vi befinner oss i, vilket givetvis påverkar kommuners och landstings förmåga att klara sina åligganden. Sysselsättning ger inkomster som ger skatt, som i sin tur ger den välfärd som kommunerna står för. Därför är sysselsättningen en nyckelfråga för kommuner och landsting. Herr talman! Vi kan konstatera att kommuner och landsting har haft en god ekonomi det senaste året. Förutsättningarna för att nå upp till begreppet "god ekonomisk hushållning" har därför varit bra. Trots att utgångsläget är bra försämras resultaten successivt, och värst är situationen för landstingen, där situationen blir extra kärv redan under kommande år. Det är därför viktigt att regeringen aktivt följer utvecklingen inom den kommunala och landstingskommunala sektorn och vid behov stöttar sektorn ytterligare. För att konsekvenserna av den ekonomiska krisen inte ska bli stora fordras ett besked i den här frågan före vårpropositionen för att kunna hinna med i kommunernas budgetarbete så att eventuella varsel förhindras. Herr talman! Kommuner och landsting står för mycket av vad människor betraktar som välfärd och demokrati, och det är därför viktigt att sektorn hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det åvilar såväl kommunpolitiker och landstingspolitiker som rikspolitiker. I det här arbetet kan vi se såväl problem som möjligheter. Det övergripande problemet är att allt färre ska försörja allt fler i framtiden. Sysselsättningen har jag nämnt och betonat vikten av. I det sammanhanget är det också viktigt att betona kommunernas strategiska roll i en lågkonjunktur då sektorn inte påverkas av konjunktursvängningarna på samma sätt som näringslivet i övrigt gör. För de regionala och lokala politikerna är det viktigt att inse att det inte bara är att skrika efter mer resurser när det börjar kärva till. Det är ändå så att flexibilitet, effektiviseringar och förmåga att snabbt kunna anpassa sin verksamhet efter de ekonomiska realiteterna är en viktig del av uppdraget, och det måste alla inse. Systemförändringar i syfte att dels effektivisera verksamheten, dels höja kvaliteten och dels ge det demokratiska innehållet en mer framträdande roll ger, som jag ser det, en ökad snabbhet i det regionaliseringsarbete som pågår i vårt land. Herr talman! SKL säger i sitt material under hösten här att ett intensivt arbete pågår för att få fram kvalitetsnyckeltal som beskriver olika delar och perspektiv på vården. Det är bra, men som gammal landstingspolitiker blir jag något nedstämd när jag ser den här skrivningen, för den här debatten och det här arbetet har pågått i decennier. Det är dags att också visa resultat, för det här är oerhört viktigt för våra medborgare. Det måste alltså bli dags att ta steget från prat till handling. Herr talman! Ett annat problem för kommunerna är pensionsskulder. Som situationen ser ut i dag för många kommuner och landsting belastar pensionerna i dag skattebetalarna dubbelt. Att det är så här beror på att kommunerna i allmänhet inte har fonderat pengar för pensioner som intjänades före 1998. När de här pensionerna nu faller ut ska de betalas direkt ur kommunkassan samtidigt som framtida pensioner ska fonderas. En dubbel pensionskostnad uppstår alltså därmed i realiteten. Ett annat problem som landstingen brottas med är statsbidragsnivån för läkemedelsförmånerna. Här sker i dag en dialog mellan SKL och regeringen, och förhoppningen är att frågan löses snabbt. Här rör det sig om mångmiljardbelopp, och frågan är vem som ska betala notan i slutändan. Herr talman! Det finns även positiva inslag. Nio av tio kommuner anser att infrastrukturen är avgörande för kommunens utveckling. Vi kan konstatera att under förra regeringens tolvåriga regeringsinnehav var underhållet av våra vägar och järnvägar starkt eftersatt. Det innebar att trängsel och förseningar tillsammans med ökade utsläpp, bristande tillgänglighet och försämrad trafiksäkerhet blev resultatet. I budgeten görs nu en närtidssatsning på infrastrukturen om 3,8 miljarder för 2009 och 2010. Till det ska läggas de 1,2 miljarder som årligen förstärker föregående års satsningar inom infrastrukturområdet. Därutöver föreslår regeringen en planeringsram för transportinfrastrukturen om 417 miljarder under perioden 2010-2021. 136 miljarder går till statliga vägar, 64 miljarder går till järnvägen och 217 miljarder går till utveckling av transportsystemet. Det är alltså investeringar som faller helt inom ramen för kommunernas önskelista om de åtgärder som regeringen bör vidta. Herr talman! I det här skedet skulle det kanske vara på sin plats att gå igenom oppositionens förslag till budgeten. Jag ska inte göra det, för jag anser att min beskrivning av den situation vi har i dag och den situation som vi hade under den förra regeringens tid talar sitt tydliga språk. Några ytterligare kommentarer behövs inte. Det regeringen gjort är att man har restaurerat Sverige, lagt grunden för att klara framtidens prövningar och samtidigt gjort Sverige till en konkurrenskraftig aktör på den globala marknaden. I det arbetet har faktiskt regeringen lyckats hittills. Herr talman! Det som behövs i dag är en aktiv observation från regeringens sida av hur framtiden artar sig för kommuner och landsting och vid behov ett stöd till sektorn. En sådan stöttning bör i så fall komma i god tid innan kommunernas budgetarbete slutförs. Även om förutsättningarna är bättre än på många år gör finanskrisen att den här observationen är nödvändig. Regeringens budget på det här området är ett bra steg för att förbättra kommunernas ekonomiska situation. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut. I anförandet instämde Christina Andersson .
Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Det är helt riktigt att kommunernas och landstingens ekonomi har varit bra. Faktum är, Jörgen Johansson, att den var som allra bäst 2006, när vi lämnade ifrån oss majoriteten. Du vet, eftersom du tidigare har varit ansvarig inom landsting, liksom jag har varit det inom en kommun, att man kan prata vackert om att det är väldigt viktigt att fortsätta effektivisera i kommunerna. Men vad betyder ordet "effektivisera" i det landsting där du har varit verksam och i den kommun där jag var verksam? Jo, det betyder oftast att man minskar på personal. Det låter så vackert när man säger: Vi ska effektivisera i verksamheten! Men det blir mindre personal. Det var ändå glädjande, Jörgen, att du uttalade att kommunerna tydligt behöver besked före vårpropositionen. Du sade så: före vårpropositionen. Då frågar jag dig, Jörgen: Bedömer du, precis som SKL har gjort, att det behövs 3 miljarder ytterligare för 2009 och 8 miljarder 2010? Annars riskerar kanske upp till 20 000 jobb att försvinna ur offentlig sektor.
Herr talman! Även jag har tagit del av de skrivelser som SKL har skickat till regeringen, både vad gäller den nämnda skrivelsen och den skrivelse som sedan berör läkemedelsförmånerna. Det är naturligtvis en problematisk situation man har. Men att gå in i någon sifferexercis i dag och att tala om hur eventuella stöd ska utformas är det för tidigt att göra i det här skedet. En kommuns och ett landstings verksamhet har oerhört höga lönekostnader, och när man gör förändringar och effektiviseringar blir givetvis personal berörd. Det är ofrånkomligt. Så fungerar det. Men man får ändå lov att inse att en kommun och ett landsting inte är en förstelnad organisation, så att säga, utan det är en organisation som hela tiden förändras. Även den här sektorn måste hänga med i utvecklingen. Jag var själv med i mitten av 90-talet. De åtgärder som vidtogs då var mycket jobbiga att genomföra. Samtidigt konstaterade vi efteråt att de skulle ha gjorts betydligt tidigare. Den här typen av kriser är ofta också ett reningsbad för våra kommuner och landsting. Man ställer sig frågor på ett tydligare sätt: Vad håller vi på med, och hur ska vi arbeta i framtiden? Det är inte bara negativt.
Herr talman! Förklara för människorna där ute i verkligheten, Jörgen Johansson, att nu behövs det ett reningsbad, och därför måste de gå från jobbet!
Herr talman! Man kan naturligtvis uttrycka sig på detta vis, men vi får ändå lov att ha klart för oss detta: Vad är vår uppgift? Vår uppgift är att ge välfärd till de människor vi har att tjäna. De vi har i våra kommuner, i våra landsting och i statens verksamhet är medlet för att skapa välfärd för våra medborgare. Det är vår skyldighet att se till att varje skattekrona hanteras på bästa möjliga sätt så att människor får den bästa möjliga välfärden.

Herr talman! Jag vaknade till lite grann vid ordet "effektivisera". Det är ett ord som också jag har tagit i min mun i kommunala sammanhang, ungefär fram till dess jag fick det i halsen. Det är lätt att använda det ordet när man skär bort personal, men då måste man se till att servicen för brukarna, som det heter - alltså barn, ungdomar och äldre - blir lika bra. Tyvärr är det inte alltid på det sättet. Skär man ned på personalen drabbas också dessa verksamheter. Du, Jörgen Johansson, kommer ihåg hur det var på 90-talet. Då kommer du väl också ihåg att arbetslösheten var betydligt mindre när man gick in i den lågkonjunkturen än vad den är i dag. Fallhöjden var alltså lite större. Man kan säga att ekonomin har restaurerats i Sverige. Ditt eget parti var med där, i högre grad än dina andra kamrater i alliansen, och drog ett tungt lass tillsammans med Socialdemokraterna. Men när det gäller arbetslösheten har vi väl inte lyckats speciellt bra, och då har ändå alla partier i den här salen varit inblandade. Ekonomin restaureras, statens finanser restaureras men arbetslösheten har vi fortfarande inte kommit till rätta med, trots att vi har haft en IT-boom och en superekonomi i den senaste högkonjunkturen. En effekt av 90-talskrisen i kommuner och landsting är väl ändå att de som blev kvar och alltså skulle jobba betydligt mer inte orkade göra det i så många år. Sedan kunde vi se hur sjukskrivningarna ökade och blev oerhört stora. Jag har en känsla av att de blev störst i hela världen. Vi har inte riktigt kunnat hantera detta än. Borde inte detta vara en lärdom den här gången, när man pratar om att effektivisera och minska antalet anställda i kommuner? Det kan hända att det går några år, men sedan får man en rekyl i och med att många inte orkar jobba dubbelt hur länge som helst.
Fru talman! Jag har varit med i omstruktureringar i de flesta sektorer, skulle jag säga, även i den privata sektorn. När en organisation har funnits tillräckligt länge blir den förstelnad. Man behöver hela tiden ha en diskussion om hur man arbetar. Man behöver hela tiden ifrågasätta sig själv: Vad gör jag för att göra det bästa möjliga för dem jag ska göra något för? Om det sedan handlar om kommuner eller landsting eller om det är räddningstjänsten, polisen eller ett byggföretag är en andrahandsfråga. Detta handlar om hur man leder en verksamhet. Här måste även kommuner och landsting inse att förändringar kommer att ske, och det blir än mer i framtiden. När det gäller arbetslösheten kan vi konstatera att det har skett en enorm globalisering de senaste åren. Apropå finanskrisen har vi ju här i kammaren ett antal gånger sett på utvecklingen av priset på järnskrot. I juni månad betalades ungefär 2 000 kronor per ton, och i oktober betalades ungefär 100 kronor. Det är en sänkning med 95 procent. Hur parerar ett företag sådana svängningar? Det innebär ju att man måste ha en enorm flexibilitet. Nu lever inte kommuner och landsting på samma marknad, men detta ger ändå en bild av vilken beredskap vi som beslutsfattare måste ha i dagens samhälle.
Fru talman! En medveten omorganisation som man gör med öppna ögon för att nå vissa fördelar kan jag tycka vara vettigt för att utveckla kommunal och landstingsverksamheter. Men att man gör det under tvång på grund av att resurserna fattas brukar aldrig bli lika bra. Tycker inte också Jörgen Johansson egentligen att landstingen har varit alltför duktiga när det gäller att omorganisera? Det har oftast skett på grund av att man har haft kniven på strupen och inte för att man har velat utveckla verksamheten med en bra effektivisering som målsättning. Vi anser fortfarande att om man i kommuner och landsting ska kunna förändra och ta hand om den ekonomiska situationen för dem som behöver den allra bäst måste man tillföra generella medel till kommunerna. Detta är en mycket viktig sak för riksdagen att besluta om. Sedan är det naturligtvis bra att man gör vissa omorganisationer, men jag har en känsla av att både personal och medborgare tycker att det har gjorts lite för mycket omorganisationer i landsting och kommuner.
Fru talman! Jag tar för givet att vi har ansvarsfulla politiker i kommuner och landsting. De förändringar som görs sker på ett medvetet och planerat sätt. Sedan är naturligtvis ekonomiska realiteter också en drivkraft. Jag har jobbat många år inom landstingssektorn, och jag ser problematiken. Jag kan kasta ut en fråga: När såg Christopher Ödmann ett landsting ta hem vinsterna av den medicinsk-tekniska utvecklingen på olika områden? När fick vi politiker den typen av frågor att ta ställning till? Detta visar problematiken med att en verksamhet ofta styr sig själv. Här måste vi som förtroendevalda faktiskt skärpa oss lite. Därför tog jag i mitt anförande med diskussionen om uppföljningen av landstingens verksamhet. Jag kom med i landstinget 1973, och den diskussionen var högaktiv då, och det har den varit ända sedan dess. Sedan uttrycker sig SKL i sin skrivelse från oktober i år som om detta vore en nyhet! Någon gång måste det börja bli dags att sätta ned foten och verkligen få detta instrument för såväl den ekonomiska uppföljningen som för att se att våra patienter får den bästa möjliga vården i våra landsting.

Fru talman! Utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner och landsting, är för mig precis som för tidigare talare svårt att beröra utan att samtidigt prata om andra satsningar som också berör kommun och landstingssektorn. De insatser vi gör för att stärka kommun och landstingssektorn är viktiga för människor som bor runt om i vårt land.

Det är också sådant som gör att människor får mer livsutrymme i sin egen vardag. Totalt ökar intäkterna för kommunerna - eller rättare: kostnaderna för kommunerna minskar - med miljardbelopp varje år, men jag delar den oro för kommunernas och landstingens ekonomi de kommande åren som flera i oppositionen har gett uttryck för. Vi vet att när lågkonjunkturen sätter in drabbas inte bara staten, även om staten bär mycket av kostnaden, utan även kommuner och landsting drabbas. Därför är jag och mina partikamrater väl medvetna om att det kan komma att behövas ytterligare satsningar. Vi följer hela tiden vad som behöver göras. Men det gäller att vi gör rätt saker. Jag skulle också vilja anknyta till diskussionen i tidigare anföranden om att det faktiskt är viktigt att vi gör jämförelser mellan kommuner och landsting. Tillsammans med staten och Sveriges Kommuner och Landsting har man satt i gång ett nationellt jämförelseprojekt som ska pågå under 2009. Det är viktigt att man faktiskt gör ordentliga genomlysningar. Effektiviseringar i form av att människor ska springa fortare leder till att folk springer in i väggen, men effektiviseringar där man jämför sig med andra kommuner och ser vad man har gjort som har varit bra och delar med sig av de erfarenheterna är något som gynnar både den kommunala ekonomin och statens ekonomi, och det gynnar framför allt medborgarna. Samma saker gäller landstingen. Vi har under hösten hört rapporter om att man har gjort jämförelser mellan stora bra sjukhus i olika regioner i landet. Man kan se att det är väldigt stor skillnad på resultaten. Sådana sjukhus som jag med trygghet vänder mig till med mina barn här i Stockholm visar sig på vissa områden inte ha samma goda resultat och samma goda bemötande av patienterna, i det här fallet barn, som andra sjukhus i andra delar av landet. När det gäller detta tycker jag att det är viktigt att vi som medborgare kan känna oss trygga i att man gör allt man kan överallt för att se till att alla kan få tag i samma goda kvalitet när det gäller omsorgen och när det gäller vården. Det som är den stora skillnaden mellan regeringens budget, som vi i utskottet stöder, och det alternativ som kommer från oppositionspartierna är framför allt synen på vad arbete gör för kommunernas och landstingens ekonomi. Man säger att man inte är beredd att ställa upp på de förslag som gör att kostnaderna sjunker för kommuner och landsting och att intäkterna i form av skatteintäkter ökar tack vare att fler får arbete än om vi hade fört er alternativa politik. Det är det som långsiktigt skulle urholka kommunernas ekonomi helt och hållet. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och önskar en god jul.

Fru talman! Det har varit en intressant förmiddag här i kammaren. En sak är nämligen vad man säger. En helt annan sak är vad man gör. Det har vi verkligen fått erfara i dag. Jag har ett minne av vad högern, de borgerliga partierna, sade under valrörelsen. De lovade oförändrad och förbättrad välfärd. Och det är välfärden vi nu har debatterat. Vad har gjorts för välfärden, och vad görs? Hur tänker man satsa? Hur tänker man förbättra? I dag kan vi se att det är ingenting. Det finns en lösning på allting. Det är skattelättnader, skattesänkningar. Man började med att ta bort förmögenhetsskatten. Man förändrade fastighetsskatten. De som är förmögna, de som har stora fantastiska villor, har gjort otroliga förtjänster på denna blå regering. Jag mötte ett välbärgat par med en stor villa. De var så lyckliga, för de skulle få flera hundra tusen över i skatt. Det skulle de få över till att satsa på annat. De skulle renovera sin tennisbana. Det var härligt, tyckte de. När jag möter mina arbetskamrater i barnomsorgen och i vården där jag har jobbat säger de någonting helt annat. De har problem. De har bekymmer. Deras pengar räcker inte till. De har haft visstidsarbete inom omsorgen. De har fått lämna det för att kommunerna inte har tillräckligt med pengar. De visstidsanställda får gå ut i arbetslöshet. Då får de erfara vad som har hänt i och med de skattelättnader som gjordes för de förmögna och välbärgade, att a-kassan har försämrats, att de har svårt att klara sig på de ersättningar de får för dagen. Detta innebär att kommunerna i dag känner av att socialbidragen ökar. Det står man här och förnekar. Man säger att kommunerna har en väldigt bra ekonomi. Men vi följer tv-programmen. Vi ser vad som händer. Socialbidragen ökar. Kommunernas och landstingens ekonomi försvåras. Men här i kammaren har vi i dag hört att det inte är några problem, och vi ska inte slösa pengar på kommunerna. Så är det, och så ser den blå regeringen på det hela - vi ska inte slösa med det. Mot detta står alla dessa varsel. Det är varsel ute i näringslivet. Det är varsel på väldigt många arbetsplatser. Då gör man en neddragning av produktionen. Det följer på vartannat, att man har minskad arbetskraft och minskad produktion. Fru talman! I välfärden kan man inte dra ned på produktionen, för våra barn, skolan, våra gamla, våra sjuka behöver den välfärd som vi har byggt i landet. Men vi minskar på personal. Vi ser att det kommer varsel på varsel. Vi ser att visstidsanställda får lämna sina jobb, och vi ser att det blir kärvare för den personal som är kvar. Kristdemokraternas representant sade också att det är illavarslande, för då bränner den personal som är kvar ut sig och mår dåligt. Och de blir kanske sjukskrivna på köpet. En neddragning av produktionen är alltså inte möjlig i välfärden. Men vad händer då med kvaliteten? Vad händer med kvaliteten när vi minskar antalet anställda? Svaret i alla lägen är skattesänkningar. Nu får vi mer i plånboken. Det blir ännu mer efter den 1 januari att handla för. Men det gäller bara oss som har arbete. De som nu är oroliga och har varsel hängande över sig och de som hade en visstidsanställning som de redan har fått lämna har inga skattelättnader att se fram emot. De har kanske inte någon speciellt trevlig jul att se fram emot. Är man utan arbete under en lång tid blir det socialbidrag. Då kommer det här fantastiska namnet utanförskap, som skulle bekämpas under valrörelsen. Den stora parollen var att utanförskapet skulle minska. Vi ser nu att utanförskapet ökar, och mot det här utanförskapet står renoveringen av tennisbanan. Det är de motpoler vi har i dagens politik. Vi från Socialdemokraterna vill satsa. Vi vill ha en bra välfärd. Det har vi alltid velat. Vi tycker att det är viktigt att vi har en välfärd som tar hand om barnen, som tar hand om de gamla, som tar hand om de sjuka. Därför vill jag verkligen trycka på det som har framförts från oppositionens sida och yrka bifall till den reservation vi har. Jag önskar att det vore en annan majoritet i Sverige i dag. Jag önskar att det vore julklappen, att vi kunde se att vi fick en majoritet som skulle satsa på välfärden och att vi fick ett socialdemokratiskt styre. Jag ser verkligen fram emot valet 2010.

Fru talman! Det var en rejäl repa som Agneta Gille avlossade så här efter diskussionen. Jag sade i mitt anförande att vi sedan valet har lyckats få fram 185 000 nya jobb. Är inte det att minska utanförskapet? De beräkningar som Arbetsförmedlingen har gjort är att i värsta fall 145 000 människor blir utan arbete. Det innebär ändock att det är fler i arbete än vad Socialdemokraterna kunde få fram under högkonjunktur. Har då inte regeringen gjort ett enormt arbete för att få bort utanförskapet? Sedan kan vi titta på den kommunala ekonomin. Det är precis samma resonemang, oavsett vilken typ av regering det är. Den socialdemokratiska regeringen resonerade likadant. Är det ett överskott i storleksordningen 13-15 miljarder i våra kommuner och landsting anser man att de har en god ekonomi. Vi vet dock att alla kommuner och landsting inte har samma situation. Här tycker jag att väljarna i de kommunerna också måste utkräva ett ansvar. Varför ser det ut på det viset just i den kommunen? Varför har min kommun så dålig ekonomi när alla andra kommuner klarar kravet på en god ekonomisk hushållning? Vi i den här kammaren ska inte sätta oss över kommunerna och gå in på det kommunala självstyret och peta i detaljerna, utan här måste vi lita på våra människor som är folkvalda i våra kommuner och i våra landsting.
Fru talman! Tack, Jörgen Johansson, för att du tog en replik! Det ger mig nämligen ytterligare möjligheter att visa på några delar i dagens situation. Det vore också bra om Jörgen Johansson tittade på hur det såg ut under 2005 och 2006 vad gäller att skapa arbeten. Går man in i en högkonjunktur är det inte svårt att skapa arbeten och prata om att det nu har blivit ytterligare fler som har kommit i arbete. För 2006 var det en väldigt tydlig siffra. Det var fler som fick arbete då än senare. Men det var i mångt och mycket högkonjunkturen som bidrog till att skapa detta. Det ni gjorde var att ni införde skattelättnader. Det var skattelättnader för de förmögna och för dem med stora villor. De välbärgade i samhället fick möjligheten att rusta tennisbanorna. Min arbetskamrat som jobbar deltid och har svårt att få en heltidsanställning i barnomsorgen i Uppsala fick en helt förändrad situation. Hon fick stämpla bara 75 dagar. Sedan var hon tvungen att gå till socialen för att klara dagen och försörja barnen med mat. Det är den skillnad som är mellan en borgerlig politik och en socialdemokratisk politik. Det är den skillnaden man ser i samhället i dag. Orättvisorna ökar. I opinionsmätningar av vad svenska folket vill säger man: Jag skulle nog hellre betala en hundring i skatt för att veta att människor inte slås ut, att människor inte hamnar i utanförskap. Det är det som är den stora skillnaden mellan vår politik och er, Jörgen Johansson.
Fru talman! Grunden för att kommuner och landsting ska fungera bra är att man får in skatteintäkter. För att man ska få in skatteintäkter måste så många som möjligt vara i arbete. Jag anser att den här regeringen på ett mycket aktivt sätt har prioriterat arbetslinjen och också nått resultat. Jag håller med Agneta Gille om att högkonjunkturen naturligtvis till stor del har bidragit till den situation vi har. Men det är inte enbart det. Forskare som har tittat på det här menar att minst en tredjedel av jobben har kommit till på grund av de aktiva åtgärder som regeringen har vidtagit. Vad gäller lönen till de förmögna, att de har fått större skatteåterbäring, är det procentuellt de grupper som Agneta Gille pratar om som har fått de stora vinsterna, mellan 1 000 och 1 500 kronor i månaden. Det är en enorm köpkraft som har släppts loss just till de grupperna. Sällan har man sett en sådan enorm löneutveckling för de grupperna som vad det här har inneburit.
Fru talman! För mig är rättvisa ett rättesnöre. Det är det för mig personligen i min familj men också i samhället. Om jag ska ge mina två söner julklappar ser jag till att de blir rättvist fördelade så att inte den ena får en hundring och den andra en tusenlapp. Det måste vara rättvist när man fördelar. Det rättviseperspektivet lever jag med, i politiken också. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Rättvisa för mig är inte att man tar från dem som har det tufft, sänker ersättningen i a-kassan så att de som är utan arbete slås ut från samhället och inte klarar sig. På andra sidan ser man till att de som är förmögna får renovera sina tennisbanor. Jag kommer från Uppsala. Där har vi också en debatt vad gäller skatterna. Där kan vi se att minskningen av intäkter på grund av den situation som är blir 400 miljoner kronor. Det kommer att slå ännu hårdare mot denna kommun. I detta går Uppsala kommun ut och bestämmer sig för att de ska ta bort den ungdomssatsning som fanns. Mitt i stormande lågkonjunktur lägger Uppsala kommun ned satsningen på att hjälpa ungdomar med svårighet in på arbetsmarknaden. Det är inte rättvisa. Det är inte en politik som jag tycker är bra för samhället i dag. Jag vill att det ska förändras. Jag hoppas att 2010 kommer fortare än vad det ser ut att göra. Jag hoppas att vi då får en förändring av den politiska majoriteten i det här landet. Jag önskar god jul.